Herr talman! Vägen till en modernare syn på barn har varit lång och krokig. Barnets undanskymda ställning har återspeglats i lagstiftningen. Det är först i våra dagar som man har börjat genomföra en lagstiftning som mer generellt tillgodoser barnets intressen. Jag skall först göra en redovisning över hur lagarna ser ut i dag. När det gäller ekonomiska förhållanden har barnet genomgående talerätt. I vissa mål, exempelvis när det gäller vård enligt lagen om vård av unga och när det gäller omhändertagande enligt socialtjänstlagen, betraktas barnen som part, och barn som fyllt 15 år får föra sin talan och kan även få en ställföreträdare i rätten. Men i den till antalet största gruppen av mål, nämligen de där föräldrarna efter en skilsmässa eller i andra sammanhang skall ha delad vårdnad, och i fall där föräldrar är oense om vårdnad eller umgänge, har barnet inte talerätt. Det har sedan länge hetat att det är barnets bästa som skall vara avgörande för utgången i vårdnadstvister, men i de flesta fall handlar det fortfarande om vem av föräldrarna som skall tilldömas rätten till barnet. Ca 25 000 barn får varje år uppleva att deras föräldrar separerar. De flesta föräldrar väljer gemensam vårdnad, och då anges det bara i skilsmässodomen att den gemensamma vårdnaden om barnet består. Om endast en av föräldrarna skall vara vårdnadshavare avgörs detta i domstol. Oftast är föräldrarna även i dessa fall eniga om hur vårdnadsfrågan skall lösas. Men ca 2 000 vårdnadsfrågor per år leder till tvisteförhandlingar. Det innebär att föräldrarna inte kan enas om vårdnadseller umgängesfrågorna. Även om föräldrarna är eniga om vem som skall vara vårdnadshavare är det för den skull inte säkert att det alla gånger överensstämmer med vad som är bäst för barnet. När föräldrarna är oeniga är barnets rättsosäkerhet ännu större. Det gäller naturligtvis även i umgängestvister. I alla mål som gäller omhändertagande av barn — vårdnad av barn och umgänge med barn — måste barnets intressen och behov tillgodoses bättre än vad som sker i dag. I utskottets svar på min motion hänvisas till en utredning från 1987, Barnets rätt 3. Utskottet säger att man inte vill föregripa regeringens ställningstagande till den utredningen. Utredningen tillsattes för elva år sedan, och för åtta år sedan kom betänkandet Barnets rätt 2. Detta betänkande innehöll nästan samma förslag beträffande barnets rättsställning som betänkandet från 1987. Förslaget från 1979 års utredning ledde inte till någon lagändring, utan man ansåg att förslaget krävde vidare bearbetning. Det betänkande som vi nu behandlar, med bl.a. förslag till lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadstvister och om överflyttning av barn, har samma brister som lagarna i föräldrabalken när det gäller barnets rättssäkerhet och barnets rättsställning. Den nya lagen är behäftad med samma brister som de andra lagarna. Men måste det vara på det sättet? Jag tycker inte att det finns anledning att vänta på ett lagförslag, som vi i dag inte vet när det kommer. Det här är som sagt en ny lag, och de barn som berörs av den lagen är verkligt utsatta barn, som behöver få sina behov och intressen tillgodosedda. När det gäller dessa barn har någon av föräldrarna tagit lagen i egna händer och fört barnet till ett annat land. Att barnets rätt i vårdnads-, umgängesoch omhändertagandetvister blir bättre tillgodosedd är högst angeläget. Jag tycker att det är mycket otillfredsställande att det skall behöva ta så många år och kräva så omfattande utredningar och så många betänkanden för att man skall kunna framlägga ett lagförslag. När detta lagförslag en dag kommer — vi får hoppas att det inte tar elva år — kommer det att innebära en ändring eller ett tillägg i föräldrabalken, dvs. i de gamla lagar vi har. Men, som sagt, det här är en ny lag, och jag anser inte att det är att föregripa regeringens ställningstagande till förändringar i föräldrabalken, om vi i dag beslutar att den här lagen inte skall ha samma brister som lagarna i föräldrabalken, dvs. om vii dag beslutar att rättsställningen för de barn som berörs av den här lagen på ett bättre sätt skall tillgodoses. Det är en ny lag, och det är särskilt utsatta barn det handlar om. Det tycker jag borde räcka som motivering. Jag yrkar bifall till vpk:s reservation.

Herr talman! Det viktiga i det här ärendet är att Sverige nu ansluter sig till Europarådskonventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnaden av barn samt om återställande av vård av barn. Likaså ansluter vi oss till Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. I dag kan vi klara sådana här vårdnadsfrågor i förhållande till de nordiska länderna och till Schweiz. När det gäller övriga länder har vi mycket små eller praktiskt taget inga möjligheter att rätta till missförhållanden vid olovliga bortföranden eller kvarhållanden av barn. Med dagens beslut kommer vi att få en viss förbättring av möjligheterna, även om vi skall vara medvetna om att det kommer att ta många år innan vi får en effektiv konvention, som fungerar i praktiken. I denna del är det ett enigt utskott som föreslår riksdagen att bifalla propositionen. Med anledning av denna proposition har vpk väckt en motion där man begär att särskild ställföreträdare regelmässigt skall utses för barn som i verkställighetsärenden inte själva kan föra sin talan. Som framgår av betänkandet är detta en gammal fråga, som många gånger varit föremål för behandling i riksdagen med anledning av motioner. Utskottet redogör också för det utredningsbetänkande — Barnens rätt 3 — som framlades förra året och som behandlar just de frågor som vpk tar upp i sin motion. Utredningen har varit ute på remiss och en rad instanser och myndigheter har fått yttra sig. Under våren har man i departementet haft överläggningar med olika myndigheter och berörda organisationer. Man har därvid diskuterat alla aspekter på denna fråga och inte bara de internationella frågorna, som vi i dag talar om. Eftersom arbetet med denna fråga i departementet är så långt framskridet har utskottet gjort den bedömningen att det vore oriktigt av riksdagen att i dag göra ett särskilt uttalande. Nu säger Berith Eriksson att det inte finns någon anledning att vänta på ett förslag som vi inte vet när det kommer och vad det innehåller. Men vpk begär faktiskt i sin motion ingenting annat än att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att regeringen bör lägga fram ett förslag. Ni begär ju inte att riksdagen i dag skall fatta beslut om en lag, utan ni vill så att säga bara puffa på regeringen. Men eftersom vi vet att regeringen arbetar aktivt och bereder ärendet samt under hand offentliggör sina ställningstaganden, har utskottet inte ansett det vara riktigt att riksdagen i dag fattar beslut om ett tillkännagivande till regeringen i en fråga som regeringen redan behandlar. Det är anledningen till att utskottet föreslår riksdagen att avslå vpk:s motion. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan och avslag på reservationen av Elisabeth Persson.

Herr talman! Som alla vid det här laget vet är enligt svensk lag all vapenexport förbjuden. Endast efter regeringens tillstånd får export ske, och då endast till länder som inte är i krig eller riskerar att bli indragna i väpnade konflikter. Men trots dessa restriktioner torde det vara svårt att hitta något krig eller någon väpnad konflikt under de senaste decennierna, där inte svenska vapen har använts. Jag tycker att detta på ett övertygande sätt visar att det är andra krafter än politiska utfästelser som styr den internationella vapenhandeln. Sverige har under årtionden framstått som ett land som energiskt driver fredsoch nedrustningsfrågor på ett mycket aktivt sätt. I internationella sammanhang har man lyssnat på Sverige. / Det här internationella förtroendekapitalet håller nu mer eller mindre på att raseras, bl.a. genom Bofors hänsynslösa agerande men också genom det glapp som uppenbarligen har funnits mellan vad lagen säger och vad som verkligen hänt när det gäller vår handel med vapen. Det finns, herr talman, bara ett verkligt effektivt sätt att avskaffa denna kluvenhet mellan ord och handling. Det är att totalförbjuda all svensk vapenexport. Man kan fråga sig: Hur mycket fred vill vi ha? Hur mycket neutralitet vill vi ha? Från olika håll hävdas att vår vapenexport behövs för att hålla nere kostnaderna för det svenska försvaret. Till en del är det naturligtvis korrekt. Men vi vet samtidigt att en allt större del av vår vapenexport går till länder i tredje världen. Dessa fattiga länder får också vara med och betala våra försvarskostnader. Indien är där ett bra exempel. År 1987 gav vi Indien ett u-landsbistånd på 380 milj.kr. Man kan också med fog hävda att diverse krig och väpnade konflikter i olika delar av världen bidrar till att sänka våra försvarskostnader. Herr talman! Vi bör själva bära kostnaderna för vårt försvar. Vår politiska moral måste få kosta en slant. Vi måste komma bort från hyckleriet. Både vårt deltagande i den internationella vapenhandeln och vår expanderande vapenexport bidrar i högsta grad till att knyta Sverige fastare till västmakterna och NATO. Det internationella tekniska samarbetet ökar. Vi är redan beroende av import för vårt försvar. Vi har inte så stort oberoende att förlora i dag. Man måste också fråga sig var förnuftet ligger i den militära konsumtionen, när två tredjedelar av mänskligheten ropar efter mat och någonstans att bo. Ett exportstopp skulle stärka trovärdigheten i den svenska nedrustningspolitiken och göra det lättare för Sverige att med kraft agera för fred och nedrustning i FN och andra internationella församlingar. Som det nu är talar vi fred och säljer vapen. Vi talar om nedrustning och säljer upprustning. Vi talar om solidaritet med små och förtryckta länder samtidigt som vi sätter vapen i förtryckarnas händer. Inga Thorsson säger i sin rapport Nedrustning, utveckling, säkerhet att om vi kombinerar avvecklingen med en satsning på omställning till civil produktion, skulle vi stärka det arbete som pågår internationellt inom FN och inom flera fackliga organisationer. Det finns också utredningar här i landet som visar att om samma summa pengar används till civil produktion skulle det skapa fler arbetstillfällen. Herr talman!

Jag yrkar därmed bifall till vpk:s och miljöpartiets reservation.

Herr talman! Jag vill först notera att trots den nye talmannens uppmaning till statsråden att vara närvarande i kammaren när viktiga ärenden behandlas, lyser det ansvariga statsrådet med sin frånvaro. Jag vill inte påstå att det är förvånande. Det är tvärtom betecknande för den kränkande nonchalans som hela regeringen visar såväl den sakfråga vi behandlar som riksdagen när det gäller dess möjligheter att på ett effektivt sätt medverka till att sanera det träsk regeringen skapat och medverkat till i fråga om vapenexporten. Att det är regeringen som bär det moraliska ansvaret för vapensmugglingarna tänker jag visa. Det enda sättet att rädda Sveriges fredspolitiska trovärdighet är en avveckling av vapenexporten. Detta är miljöpartiet de grönas uppfattning och har varit det sedan partiet bildades. Denna uppfattning har dess värre visat sig vara mer välmotiverad och välunderbyggd än vi i våra vildaste fantasier kunde föreställa oss, när vi skrev vårt första fredspolitiska program 1982. Minst en vapenexportskandal i månaden tycks fortfarande avslöjas denna höst och vinter.

Den 28 oktober meddelar Dagens Nyheter att ännu en FFV-affär skall utredas: illegal vapenexport till Saudi-Arabien. Tidigare i höst har avslöjats att FFV varit inblandat i vapensmuggling via Singapore, förutom alla de andra utsmugglingar som den statliga vapenfabriken stått bakom genom åren. Den 26 november berättas i Svenska Dagbladet om att Sverige i största hemlighet har sålt det avancerade sjömålsrobotsystemet Robot 15 till Jugoslavien. Detta land var som bekant transitland för en del av den krutsmuggling som det nu pågår rättegång om i Karlskoga. Jugoslaviska myndighetspersoner tillhandahöll falska slutanvändarintyg. Enligt de nya vapenexportreglerna från i våras skall länder som medverkat till smuggling av svenska vapen till förbjuden mottagare inte kunna komma i fråga för köp av vapen från Sverige. Men Jugoslavien får tydligen köpa vapen för hundratals miljoner kronor från Saab Missiles, i största hemlighet givetvis.

De fortsätter att skapa för Sverige föga smickrande rubriker i världspressen, t.ex. Bofors Row Haunts Gandhi i Financial Times den 14 november. Men, suckar Financial Times, sanningen kommer kanske aldrig fram på grund av allt hemlighetsmakeri. Därmed åsyftar man inte bara den schweiziska banksekretessen, utan också det svenska riksrevisionsverkets utredning om Boforspengarna i Indienaffären, som delvis hemligstämplats av den svenska regeringen. Om hemligstämpeln på RRVS rapport kan man fråga: Om det inte fanns något att dölja, varför hemligstämplades då delar av den? Och varför hemligstämplades de inte bara för allmänheten, utan också för den indiska regeringen, vilken ursprungligen bett om den? Just de båda frågorna formulerades i en kritisk granskning av fredsforskaren Wilhelm Agrell i en artikel för SIPRI-boken Shades of Grey — the Clandestine Arms Trade, med påföljd att hans artikel hemligstämplades! När detta regeringsanknutna organ, Sipri alltså, såg vad Agrell hade att komma med stoppades hela boken. Sensmoral: Avslöja inte maktelitens hemligstämplare, ty då riskerar du att själv bli hemligstämplad. Visst förstår man att svenska regeringar vill hemligstämpla vapenexportskandalerna. Det kan nämligen tänkas att under hemligstämplarna börjar sanningen skymta. Efter en omständlig juridisk process hävdes för ett par veckor sedan några andra hemligstämplar, det är många hemligstämplar här, nämligen hemligstämplarna rörande en del av medborgarkommissionens arbetsmaterial. Journalister lyckades via kammarrätten få några av hemligstämplarna upphävda. Då avslöjades att fyra ansvariga handelsministrar — Kjell-Olof Feldt, socialdemokrat, Staffan Burenstam Linder, moderat, Hadar Cars, folkpartist, och Carl Lidbom, socialdemokrat — under åtta år struntade i reglerna om slutanvändarintyg. Det avslöjades att såväl krigsmaterielinspektionen som regeringen lät andra icke redovisade särskilda skäl väga tyngre än riksdagens fastställda lagtexter, och det avslöjades att det ena statsrådet efter det andra bakom medborgarkommissionens lyckta dörrar erkände att vapenexporten har präglats av hyckleri. Där sade de som det var. Vi har alltså haft regler som i princip förbjuder vapenexport och ger regeringen rätt att bevilja dispens bara i sällsynta undantagsfall. Det är som P.C. Jersild skriver: ”De flesta svenskar har levat i föreställningen att vi har haft en hård lagstiftning som förbjuder vapenexport annat än i undantagsfall.” Så har det uppfattats. Och detta har varit meningen — folket skulle tro att Fredssverige bara exporterade en och annan ganska harmlös liten pistol till de mest harmlösa mysstaterna. Det var alltså så det skulle uppfattas. Samtidigt har verkligheten varit en helt annan. Bakom skål och vägg har regeringen låtit vapenindustrin förstå att regeringen i själva verket gillar vapenexporten, att dispensreglerna bara är eftergifter för en besvärlig fredsopinion och att hela vapenexportpolitiken inget annat är än kvalificerat hyckleri. Så har de åtalade Boforsdirektörerna beskrivit situationen. Den inblick i vapenministrarnas själsliv som har blivit möjlig genom kammarrättens frisläppning av visst material, som jag tidigare refererade, ger otvivelaktigt Martin Ardbo & Co vatten på sin kvarn i detta avseende. Dessutom har vi fallet Algernon. I den ytterst väldokumenterade boken Vapensmugglarna skriver de båda DN-journalisterna Bo G. Andersson och Bjarne Stenquist: ”Carl Algernon drog förmodligen den helt riktiga slutsatsen att han ensam från myndighetssidan skulle utses till syndabock i vapenaffärerna. Trots att Oman-kanonen var en struntsak skulle den ständigt förfölja honom.” Vad som i denna mening utsägs är egentligen oerhört. Faktum är att Algernon släppte igenom en — jag säger en — kanon i strid med gällande regler. Ställd inför risken av ett avslöjande valde han att hoppa framför ett tunnelbanetåg. För en enda kanons skull? Nej, menar Andersson och Stenquist, men för att han visste hur det fungerar i regeringskretsen. Han visste att han skulle bli syndabock, att han riskerade att beskyllas för slarv och slapphet, kanske för tjänstefel, när han i själva verket inte gjort annat än just det som hans överordnade låtit honom förstå att de önskade. Verkar det bekant? Ja, man kunde göra många historiska liknelser med statsledningar som under hand låter förstå att de gärna ser ett visst beteende, som de officiellt inte kan stå för, de ger aldrig några skrivna order, utan låter bara förstå vad de önskar. Om det hela går fel tar man sin hand ifrån det. Det kunde anföras många historiska exempel. Men man behöver inte gå så långt, man kan gå till Åhmansson. Där har vi samma sak igen. En hög men underordnad tjänsteman styrs av en stämning som råder, av outtalade förväntningar, av ord mellan skål och vägg, och har inte styrka nog att låta bli att vara till lags. Det är som med agentromanernas, eller kanske verklighetens, brända spioner. Dem låtsas ingen om, de släpps och lämnas åt sitt öde, åt sin undergång. Är det lösa spekulationer jag kommer med? Nej, det är bara vanlig enkel logisk slutledning. Vi vet att FFV:s utsmuggling av vapen till Australien via England hade politiskt stöd på högsta nivå, vi vet att fyra handelsministrar struntat i sina egna regler om slutanvändarintyg, vi vet att den nedrustningsinriktade Palmekommissionen fick tjäna som ram för köpslagan om kanoner, vi vet att statsråd efter statsråd inför medborgarkommissionen bakom lyckta dörrar har klagat över ”hyckleriet” när det gäller vapenexporten och sagt att de hade velat exportera mycket mer. Allt detta vet vi. Det är ganska enkelt att dra slutsatser. I den stämningen har hela vapenexportbrödraskapet arbetat — från Boforsdirektörer, via FFV-ledning till krigsmaterielinspektörer. T.o.m. det fram till det senaste valet helt regeringskontrollerade och underdåniga konstitutionsutskottet tvingades i maj i år konstatera att krigsmaterielinspektionen har arbetat efter principen att ”det gäller att bistå industrin, man såg det från exportsynpunkt”. Där slutar citatet ur konstitutionsutskottets beskrivning rörande KMI:s sätt att arbeta. Är det märkligt om en man som Algernon i den situationen försöker känna vart vinden blåser och vara till lags? Är det märkligt om han, när vinden vänder och han får åskstormen i ansiktet och han förstår att han är helt ensam och övergiven, tar ett drastiskt steg ut i det okända eviga? Nej, Algernon blev säkert inte bokstavligen och fysiskt mördad. Ändå kan man säga att de vittnen som svor på att de hade sett armar knuffa honom snarare drabbades av synskhet än av synvilla. Algernon blev ett offer för det svenska vapenhyckleriet. Grundfrågan blir då givetvis: Har regeringen inget ansvar för detta? Agrell frågar i sin censurerade artikel: Hur skall avsaknaden av reaktion från det politiska etablissemanget bedömas? Jersild frågar: Vad visste egentligen regeringen? Andersson och Stenquist tolkar medborgarkommissionens slutsatser som en hård kritik mot regeringen, de menar att medborgarkommissionen faktiskt ”slog fast att en lång rad ledande politiker inte haft civilkurage nog att öppet försvara en exportpolitik de fört i det tysta”. Jag är alltså inte så ensam när det gäller frågeställningarna och bedömningarna. Kanske är det detta som är den förr så berömda, numera snarare beryktade, ”svenska modellen”: dubbelmoralen. Kärnkraften skall avvecklas — i ord; i verkligheten har den byggts ut. EG-anslutning är inte aktuell. Det är mycket viktigt med detta att den inte är aktuell. Man frågar sig: Skall vi bli medlemmar i EG? Det är inte aktuellt nu, heter det. Detta är också viktigt. I verkligheten smygansluts vi för varje dag som går. Giftanvändningen i jordbruket skall halveras, men då och då läser vi notiser om hur den i själva verket ökar. I år skall det vara fred, jämlikhet och miljövänlighet, och jag vet inte vad. I handling blir det ingenting. Jag skulle ibland vilja säga ”no comments”. Det är så att man skäms att vara svensk när man reser runt i andra länder och ständigt möts av dessa kommentarer. Ingvar Carlsson utsattes ju häromdagen från Die Welt för den vanliga frågan om det som är affärsmässigt numera är högsta moral för den svenska regeringen, som ju tidigare lyckades skaffa sig ett annat rykte. När Hans Magnus Enzensberger skrev den essä om Sverige som nu ingår i hans bok ”Ack Europa” tyckte han sig se ett godtroget och hunsat folk, som tog sina översåtars välvilja för given och vägrade tro på verklig förslagenhet och dubbelmoral på de högsta politiska nivåerna. Det var 1982. Det är möjligt att det låg en del i hans synsätt. Vi är nog ett godtroget folk, kanske därför att vi har sluppit krig och på senare tid fattigdom och mycket annat, kanske därför att det fanns en tid då arbetarrörelsen och socialdemokratin gjorde mycket bra för det svenska folket, mer bra än dåligt. Man har haft en benägenhet att lita på deras välvilliga ord, deras fredsord, deras jämlikhetsord och deras rättviseord. Så det är möjligt att Hans Magnus Enzensberger hade rätt 1982. Sverige var ett land där folk inte reagerade så kraftigt som i många andra länder, för man trodde inte att översåtarna direkt ljög och talade med kluven tunga. Det var inte fascismens stövlar folk fick i nacken, utan det var överhetens mjuka tumvantar som tog tag i folkets hals. Det var skillnad, och det var detta som Hans Magnus Enzensberger såg. Det har gått några år sedan dess. Sprickorna i muren har vidgats och fjällen fallit från hundratusentals svenska ögon. Vart än svenskar reser utanför Sverige möts de av överseende leenden, löje och direkt hån över att komma från ett land som gör anspråk på att stå för fred, rättvisa och välfärd, ett land som försöker stå för freden men som säljer vapen till alla världens krig. Fredens och jämlikhetens Sverige har förvandlats till vapenmångleriets, hyckleriets och de snabba klippens Sverige. Skulle landets regering inte ha något ansvar för situationen? Kan landets regering bara smita och gömma sig bakom en del korrupta Boforsdirektörer? Vad är det för regering som inte har något som helst handlag med landets styrning i så fall och låter det internationella förtroendet så totalt kapsejsa? Faktum är att vi trots alla ord om restriktivitet med krigsmaterielexport står inför en galopperande ökning. Siffrorna har vi redovisat i de grönas motion. Den senaste ökningen på ett år var 74 96 jämfört med motsvarande period förra året. Hur skall någon kunna lita på den äkta fredsviljan hos dem som är ansvariga för en sådan politik? Hur skall någon kunna lita på tomma löften om restriktivitet med dispenser från en regering som vägrar att ta sitt ansvar för årtionden av hyckleri och dubbelmoral? Nej, här finns bara en hederlig utväg ur det moraliska moras som regeringen dragit oss in i: en målmedveten avveckling av all vapenexport. Den sittande utredningen måste få i uppdrag att lägga fram en plan för avveckling av vapenexporten. För att det skall bli möjligt måste givetvis samtliga riksdagspartier få medverka. Jag yrkar bifall till reservationen i alla dess delar.

Herr talman! Det här betänkandet från utrikesutskottet föranleds av regeringens skrivelse nr 177 med en redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten under fjolåret. Vi får här en redovisning över omfattningen av exporten av krigsmateriel som är så utförlig som det rimligen går att göra den. Det går av förklarliga skäl inte att redovisa innehållet i de enskilda kontrakten och överenskommelserna. Köparländerna ställer krav på militär sekretess, och de svenska företagen har behov av viss kommersiell sekretess för att kunna fungera på marknaden. Inte heller redovisas de många affärer som inte blivit av, och i det sammanhanget är det främst regeringen som har behov av en utrikespolitiskt betingad sekretess. Utöver den redovisning som här lämnats av regeringen brukar intresserade kunna finna information om innehållet i svensk vapenexport genom att studera handböcker där de militära förhållandena i köparländerna redovisas. Dessutom brukar ju undersökande journalister här och i andra länder ofta kunna avslöja vad myndigheter och företag försöker hålla hemligt. Det här sammantaget innebär att informationen om svensk krigsmaterielexport numera är mycket utförlig och tämligen lättillgänglig. Den regeringsskrivelse och redogörelse som vi behandlar i dag är det grundläggande dokumentet för den som intresserar sig för ämnet. Redovisningen för 1987 blev klar i slutet av maj. I framtiden kommer de här årssammanfattningarna att bli klara mycket tidigare efter årsskiftet tack vare att krigsmaterielinspektören har datoriserat hanteringen av ärendena. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att Sverige nu är det vapenexporterande land av någon betydelse som har den öppnaste redovisningen av verksamheten. Vi vet ju alla orsaken till att vi har lyckats komma fram till denna öppenhet. Statistiken uppvisar en ökning på hela 31 26 av värdet på de faktiska exportleveranserna under 1987. Hela den ökningen faller på Indien. I fjol tog Indien hela 40 96 av vår totala vapenexport. Bofors stora haubitskontrakt levererades för fullt, men volymerna börjar nu avta, och företaget har redan varslat om en minskning av arbetsstyrkan i Karlskoga med ca 600 personer under det närmaste året. Ser man på vilka länder som köpt svensk krigsmateriel, finner vi att mönstret är mycket stabilt bortsett från de exceptionellt stora volymerna till Indien. Det är en naturlig effekt av att den ökade restriktivitet som är anbefalld främst tar sig uttryck i en mycket hård bedömning när nya köparländer kommer upp till prövning. Exporten sker alltså i huvudsak till gamla etablerade kunder i ca 35 länder. Normalt går hälften av exporten till Västeuropa. Per Gahrton och några andra miljöpartister har motionerat med anledning av den här regeringsskrivelsen.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
Herr talman! Sture Ericson undviker den debatt jag försöker få i gång om regeringens ansvar för det moraliska internationella träsk som regeringen har dragit in oss i. Förstår inte Sture Ericson att Sveriges internationella rykte är skamfilat? Följer inte han, som är ledamot i utrikesutskottet och något av en världspendlare, med vad som händer ute i världen när det gäller bilden av Sverige? Förstår han inte att också Sveriges neutralitetsoch säkerhetspolitik därmed är skakad? Om han nu inte tycker att moralen spelar någon roll i politiken — det är kanske en vanlig uppfattning bland dem som varit med länge i det här huset — kunde han ändå tänka på de mer krassa säkerhetspolitiska intressena. Förstår han inte att de är inblandade här? Sture Ericson säger att de yrkanden som vi har ställt behandlas i en sittande utredning. Hur kan man veta det? Och vi får inte vara med i den utredningen. Ni har motsatt er det — ni ville inte ha in någon kritiker av vapenexporten i utredningsarbetet. Det hela hade varit litet mer trovärdigt om ni hade vågat ha med oss i utredningsarbetet, men det vågar ni inte. Det beror väl på det Sture Ericson säger, att regeringen har behov av viss politiskt betingad sekretess. Jag är mycket tacksam för det citatet — det kan vara användbart. Det är alltid trevligt med politiker som kanske oavsiktligt säger sanningar. Regeringen har alltså behov av en viss politiskt betingad sekretess. Tack för den bekräftelsen på det jag säger. Regeringen har ett jättestort behov av politiskt betingad sekretess kring det mesta den företar sig i fråga om vapenexporten. Det är precis vad vi har förstått, och jag tror också att svenska folket förstår varför man behöver en politiskt betingad sekretess kring vapenexportaffärerna. Sture Ericson sade också: Vi vet ju alla orsaken till att vi har lyckats komma fram till öppenhet när det gäller redovisningen. Jag skall inte gå in på detaljerna om hur öppen den redovisningen är, men det var ett intressant konstaterande. Jag är inte säker på att alla vet orsaken, och jag är inte bombsäker på att jag vet detsamma som Sture Ericson vet. Det hade varit mycket intressant att höra Sture Ericson formulera den här tydligen allmänna kunskapen mer i klartext. Vad anser Sture Ericson att vi alla vet vara orsaken till att vi har lyckats komma fram till den här öppenheten? Sture Ericson menar väl inte möjligen att det handlar om någon sorts positiva och altruistiska ansträngningar från den svenska regeringen? I så fall vill jag, för detta hypotetiska fall, avfärda den tanken. Men jag tror ändå inte att Sture Ericson är så fräck att det är detta han menar. Vi vet alla att de är de skandaler som har varit möjliga genom den vapenexportpolitik som har förts som steg för steg sakta tvingar fram en viss öppenhet.

Det är fortfarande en kamp på punkt efter punkt för att lätta litet på sekretessen. Vad menar Sture Ericson? Vad är hans analys av orsaken till att vi har lyckats komma fram till en viss öppenhet? Herr talman! Det viktigaste är ändå att regeringen och regeringspartiet någon gång måste ta i den heta potatisen och inse att de inte kan fortsätta att föra den här debatten i byråkratiska, sifferexercerande termer. Ni måste förstå att det finns en moralisk-politisk dynamit och att ni någon gång måste välja väg, vilket tycks vara det största dilemma som socialdemokratin har — att bestämma sig för raka och rena linjer. Det är minsann inte några ”raka rör” i det mesta av socialdemokratins politik. Man kan inte vara både vapenmånglare och fredsmäklare, utan man får välja. Gör som fransmännen, om ni hellre vill det — bli vapenmånglare och hyckla inte om fred. Då kommer vi att ta en fight om det, men det är i alla fall raka rör. Eller gör som vi — bli fredsmäklare och avstå från vapenmångleriet. Både för er framtids skull och i längden även för era möjligheter att hävda er bland väljarna tror jag att ni gjorde bättre om ni valde att fullfölja den fredsmäklarväg som en gång präglade svensk socialdemokrati och inse att den inte är förenlig med vapenmångleriet.

Herr talman! Per Gahrton började med att vara mycket förbittrad över att han inte fick föra den här debatten med ett statsråd. Eftersom han stod på talarlistan hade han förväntat sig att ett statsråd skulle vara närvarande och svara. Jag tolkade därför hans första anförande såsom riktat till det frånvarande statsrådet. Låt mig bara säga att jag inte känner igen mycket av den verklighetsbeskrivning som han gjorde. Det är överdrivna slutsatser som han drar. Per Gahrton vet sådant som, såvitt jag vet, ingen annan vet i det här sammanhanget. Han säger att Sveriges internationella rykte skulle ha blivit mycket skamfilat. Jag kan ge honom rätt så till vida att det inte har förbättrats nämnvärt av Boforsaffärer och annat, men jag tror nog inte att det skulle vara så katastrofalt som Per Gahrton gör gällande. Det som skiljer Sverige från andra länder är väl just detta att vi har ambitionen att ha en hög moral i de här sammanhangen. Låt oss hoppas att vi — när de illegala affärer som har skett har passerat domstolarna i alla instanser och vi har detta bakom oss — inför oss själva och omvärlden kan framträda som raka och rejäla också i det här sammanhanget. Per Gahrton var förtjust över att han hade fått ett citat om sekretess som han kunde använda framöver. För att han skall kunna citera rätt skall jag läsa upp vad jag sade: ”Inte heller redovisas de många affärer som inte blivit av, och i det sammanhanget är det främst regeringen som har behov av en utrikespolitiskt betingad sekretess.” Det gäller alltså alla de länder som vi säger nej till. Vi ringer då inte till TT och talar om att vi har vägrat det ena eller andra u-landet att köpa vapen. Skulle vi göra det skulle det inte främja våra intressen i olika sammanhang. Hela frågan ligger nu hos en utredning, och jag har som utrikesutskottet inte velat föregripa resultatet av den utredningen. Den har i uppdrag att göra en rejäl översyn. Den skall också ta ställning till om vi över huvud taget skall ha någon export i framtiden — det ingår i direktiven. Vi får väl nöja oss med detta. Utredningen har order om att komma med sitt slutbetänkande inom ett år. Då får vi se hur det blir. Det kommer säkert fler tillfällen att debattera den här frågan.
Herr talman! Jag förstår naturligtvis att Sture Ericson vill skicka vidare den heta potatisen till statsrådet Anita Gradin — eller varför inte till statsministern — beträffande den här typen av frågor av övergripande, internationell räckvidd. Då hade det varit utmärkt om man i Sture Ericsons parti kunde ordna det så att någon kunde ta i denna heta potatis riktigt på allvar. Jag hade nog inbillat mig att om partiet har valt att inte ha något statsråd i debatten, då är det partiföreträdaren som får ta tag i hela frågan. Sture Ericson är litet lågmäld — det skall väl erkännas. Man bör ju försöka leta efter positiva korn och vara saklig, säger vi i miljöpartiet, och vi är sakliga. Därför noterar jag denna lågmäldhet som i och för sig inte innehåller några svar men som ändå är en lågmäldhet. Samtidigt är det så att den verklighetsbeskrivning jag gav är sann. Sture Ericson säger svepande att den på några punkter inte var riktig. I det fallet är jag ganska mycket av en petimäter — säger man att något är felaktigt skall man ge exakt besked om vad som är fel, på vilket sätt och på vilken grundval man kan säga att det är fel. Jag har angett mina referenser. Jag har ett antal referenser bestående såväl av f.d. hemligstämplat material som av journalistiska analyser. Det finns inget fel i de fakta jag gav i mitt inledningsanförande. Det jag sade som var bedömningar, redovisades också som bedömningar. För att emellertid slutligen föra ner denna debatt till den nivå som kanske är vanligare hos en del mera riksdagserfarna partier vill jag ta upp frågan om vem som skall sitta i diverse utredningar. Varför får vi inte vara med? Denna utredning skall ta upp en fråga som är en av hjärtefrågorna för den svenska fredsrörelsen och den gröna rörelsen. Vad ni än tycker om våra åsikter måste ni i alla fall erkänna att vi, från det partiet bildades, konsekvent har drivit denna fråga på grundval av de värderingar som också finns inom fredsrörelsen. Varför får vi inte vara med i en utredning som ni säger skall ta upp alla dessa frågor? Varför vågar ni inte möta oss när det gäller problemets själva kärna? Giv oss en motivering! I utskottet säger ni bara att det är regeringen som skall avgöra det. Vad har ni för motiv till att ni inte vågar ta in oss i utredningen om vapenexporten?
Herr talman! I en debatt behöver man inte precis anstränga sig för att verka lågmäld i jämförelse med Per Gahrton. Han intar sannerligen inte någon blygsam attityd till sin egen förmåga att tolka fakta. Han säger bara på den grunden att han refererar till olika personer att han är saklig. Då förutsätter han tydligen att de är sakliga, eftersom han upphöjer deras konstateranden i olika sammanhang till högsta sanning. Det gäller bl.a. en del saker som såvitt jag vet är dåligt utredda. Varför fick då inte miljöpartiet vara med i den här utredningen? Ja, en orsak är naturligtvis att utredningen tillsattes innan miljöpartiet hade kommit in i riksdagen. Den tillsattes i somras. En annan orsak är att det rör sig om en ganska liten utredning. I små utredningar får små partier i regel inte plats. En orsak till att utrikesutskottet inte har velat tillstyrka yrkandet är att frågor som rör utredningar faktiskt är regeringens bord. Riksdagen kommer inte med pekpinnar när regeringen tillsätter utredningar och bestämmer vilka som skall vara med i dem.

Herr talman! Jag hade egentligen strukit mig från talarlistan, men när jag hörde Sture Ericsons inlägg och beskrivning av den rikligt flödande informationen i vapenexportstatistiken kunde jag trots allt inte avhålla mig från att begära ordet. Det är en åsikt som vi i folkpartiet inte riktigt kan ställa upp på, även om vi i övrigt tillhör utskottsmajoriteten. Det behövs en mycket större öppenhet när det gäller vapenexportstatistiken. Det finns ingen som helst anledning till att man inte skulle kunna redovisa det antal vapen som säljs till varje mottagarland. Det förekommer ibland att regeringsföreträdare berättar och ger siffror på detta. För ett tag sedan kunde vi t.ex. höra utrikesministern i en utrikesdebatt berätta hur många robotar som de icke-socialistiska regeringarna hade sålt. När det gäller de robotar som socialdemokraterna själva har sålt är siffrorna emellertid hemliga. Vi i folkpartiet har i olika sammanhang krävt en större öppenhet när det gäller vapenexportstatistiken. Jag tror att det skulle vara utomordentligt välgörande för debatten kring dessa frågor om vi kunde få en mer rikligt flödande information än den som förekommer i dag.
Herr talman! Om det är folkpartiets uppfattning som Maria Leissner redovisar, får den väl framföras i utredningen. Utredningen skall också titta på frågorna om på vilket sätt redovisningen skall ske och hur detaljerad den skall vara. Maria Leissner gav exempel på att man t.ex. skall ange antalet vapen som säljs till olika länder. Jag tror att just antalet vapen är en uppgift som köparna är mycket angelägna om att behålla för sig själva. Det är ofta en militär hemlighet hur många robotar man har eller hur många vapen man har av en viss kategori. Det kan ju vara värdefull information för potentiella fiender.
Herr talman! Jag hoppas naturligtvis att utredningen även kommer att ta upp denna fråga, och jag utgår i från att så är fallet. Jag kan emellertid ändå inte låta bli att ställa mig frågan varför Sverige skall behöva ha en mindre öppenhet än vad t.ex. USA har. I USA har man uppenbarligen inte alls samma rädsla för att t.ex. avslöja hur många vapen man säljer till ett visst land.
Herr talman! Jag tror att det är ganska svårt att jämföra lilla Sverige — som har en mycket liten andel av den totala världshandeln på detta område — med USA som är en av de två dominerande säljarna. Det är riktigt att en del av den amerikanska exporten redovisas mycket öppet i kongressen. Som bekant finns det däremot andra delar som är hemliga och sköts av olika regeringsorgan, som agerar utan minsta insyn från den amerikanska offentligheten. Det blir en något haltande jämförelse. Jag vill definitivt inte framhålla USA som något föredöme i detta avseendet. Jag skulle tvärtom protestera om Maria Leissner och hennes parti börjar föreslå att vi skall tillämpa samma regler som USA för att sköta detta.

Herr talman! Jag kommer kanske in litet fel i debatten, beroende på att jag inte är debattvan. Sture Ericson nämnde Indienordern. Det är mycket viktigt att en omställning till civil produktion kommer till stånd. De orter där vapentillverkning sker är mycket sårbara. Inom de industrier där vi vill att en sådan omställning skall komma till stånd är det viktigt att det görs en planering tillsammans med fackföreningarna, så att industrin inte blir utan arbete. Sedan nämnde Sture Ericson också siffror på Sveriges vapenhandel. Det finns i det sammanhanget även andra siffror som jag tror att svenskar i allmänhet inte känner till, men som är mycket viktiga. Det gäller siffror beträffande bristen på samband mellan vapenexport och försvarets inköp. Många vapen utvecklas nämligen direkt för ett visst mottagarland. Det är inte alla gånger så att man utvecklar ett vapen som vi har behov av i Sverige, och sedan säljer det till utlandet för att på så sätt minska kostnaderna för det svenska försvaret. Det kan man bl.a. förstå när man ser dessa siffror, eftersom exporten ökar medan det svenska försvarets inköp minskar.
Herr talman! Jag vill egentligen bara göra tre korta reflexioner med anledning av den debatt som har förts. Den första är att vi från centerns sida anser att det är angeläget att informationen om vapenexporten blir bättre och att. vi får en större öppenhet. Där har vi samma synsätt som Maria Leissner för folkpartiets räkning har gett uttryck för. Den andra är att det har funnits alldeles för många hemligstämplar. Det har bl.a. gällt smuggelaffärer och misstänkta mutaffärer. Vår utrikesminister har lovat att vapenexportbyken skall tvättas ordentligt och offentligt. Vi väntar fortfarande på den stortvätten. Det blev inte så mycket av den. Vi tycker att det löftet bör infrias. Den tredje reflexionen som jag vill ge uttryck åt är att vi för vår del gärna skulle se att miljöpartiet de gröna och för den delen även vänsterpartiet kommunisterna var med i detta utredningsarbete. Vi tror att saken skulle vinna på att så många synpunkter som möjligt i den här debatten kommer med redan på utredningsstadiet. Men det är, precis som Sture Ericson konstaterat, inte riksdagens sak att tala om hur en utredning skall sammansättas. Utredningar är regeringens beredningsorgan, och det är regeringen som måste ta ansvar för hur beredningen går till. Sedan har vi att pröva resultaten här i riksdagen. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan som den föreligger.
Herr talman! Till Berith Eriksson bör jag väl tillägga att industrins omställning till civil produktion naturligtvis är en av nyckelfrågorna. Frågan berör bl.a. mig, eftersom jag råkar representera den valkrets där AB Bofors har sin verksamhet. Det sker emellertid en del — Nobel Industrier, som är moderbolag till AB Bofors, har under de senaste åren satsat ungefär en halv miljard kronor på att ta fram nya civila arbetsplatser i Karlskogaområdet. Det gäller tillverkning vid Nobel Kemi av sådana saker som tänder som man skruvar fast i käkbenet och nya läkemedel. Man skall starta tillverkning av katalysatorer, av en ny modell för personbilar m.m. sådant, så visst sker det en del. Detta har gett några hundra jobb, och man räknar med att det skall ge ytterligare några hundra. Det är angeläget, eftersom man när Indienordern är avslutad sannolikt blir tvungen att göra en kraftig neddragning av arbetsstyr kan under de närmaste åren. Man har, som jag nämnde tidigare, aviserat 600 anställda om detta. Det är inte helt osannolikt att ännu fler kommer att bli berörda.

När Berith Eriksson säger att vi har en vapenutveckling enbart för export vill jag svara att jag tror att det är svårt att hitta exempel på det. Regeln är att utvecklingsprojekt genomförs för det svenska försvaret och att dessa vapen sedan, till följd av utvecklingsuppdraget för det svenska försvarets räkning och efter leveranserna dit, också säljs på export. Vad som händer i praktiken är väl en viss anpassning av systemen efter köparens önskemål, men det sker inte någon omfattande utveckling av nya system — det vill jag påstå.
Herr talman! Bara två korta kommentarer till Pär Granstedt och Maria Leissner. Era partivänner, och för den delen även moderaternas representant i konstitutionsutskottet, agerar ju stundom mycket aktivt och riktar berömvärd — det skall jag gärna säga — kritik mot en del av vapenskandalerna. Det är utmärkt. Men vad som förundrar mig är att ni samtidigt inte tycks ställa er grundfrågan: På vilket sätt kan man undvika att den formen av dispensstyrd vapenexportpolitik som Sverige har fört leder till skandaler?

Det är detta som är grundproblematiken, och det är märkligt att allt det som ni har hjälpt till att dra fram vid KU-granskningarna inte har lett till någon prövning av själva grundförhållandena. Då frågar man sig ju: Vad är det som spärrar vägen för er? Är det det medansvar som ni själva har genom att också ni har ett förflutet? Har ni inte ändrat grundsyn till vapenexporten under de senare åren? Det förefaller inte så. Det är den ena frågan. Den andra är den mer riksdagsanpassade frågan om utredning. Ni talar om öppenhet, och Pär Granstedt säger t.o.m. att han skulle välkomna oss i utredningsarbetet om vapenexporten. Samtidigt har han i utskottsarbetet inte stött det kravet, och om jag har fattat honom rätt tänker han inte heller stödja det här i kammaren. Vad är det för politik? Riksdagen är landets högsta beslutande organ. I grundlagen anges visserligen en funktionsfördelning mellan regering och riksdag, så det är inte fråga om att riksdagen formellt skall utse utredningsledamöter. Det föreslår vi inte heller, utan vad vi föreslår är att riksdagen skall uttala en uppfattning i en speciell fråga. Jag har inte sett något ställe i grundlagen som skulle förhindra riksdagen att i enlighet med reservationen tala om sin uppfattning för regeringen. Jag tycker att Maria Leissners ståndpunkt är märklig, eftersom informationsfriheten och annat borde säga henne att vi bör ingå i utredningen. Pär Granstedts uppfattning är om möjligt ännu märkligare, eftersom han vill att vi skall vara med i utredningen och han ändå inte tänker stödja vårt krav på att vara företrädda. Kräver inte respekten för politik, som man så ofta vill slå vakt om, att ni, om ni — framför allt centern — menar allvar med vad ni här säger, också stödjer vår reservation i varje fall i den del som handlar om sammansättningen av krigsmaterielutredningen?
Herr talman! Per Gahrton har fel på två punkter. Den första punkten där Per Gahrton har fel är när han påstår att vi inte ställer grundfrågorna om vapenexporten. En särskild utredning har i uppdrag att ställa just grundfrågorna. De är alltså verkligen föremål för prövning. Det andra påståendet att frågan om utredningens sammansättning skulle vara mer riksdagsanpassad är också fel. Det är just precis vad den frågan inte är. Riksdagen talar inte om vilken sammansättning utredningar skall ha, eftersom utredningar är regeringens beredningsorgan. Vi i centern skulle, som jag redan sagt, gärna se miljöpartiet som deltagare i utredningsarbetet, men vi är inte så ivriga att åstadkomma detta att vi bryter mot den princip vi har att låta regeringen själv välja utredningens sammansättning. Det är i varje fall min uppfattning att det skulle bli ganska olyckligt om vi här i riksdagen i detta sammanhang och i andra sammanhang skulle börja diskutera utredningarnas sammansättning. Så långt sträcker vi oss alltså inte. Vi anser att regeringen får ta ansvar för om den vill ha med miljöpartiet i detta beredningsarbete eller inte.
Herr talman! Jag tackar Per Gahrton för det beröm som han åtminstone till viss del utdelade till folkpartiet. Samtidigt vill jag i likhet med Pär Granstedt påpeka att vi verkligen också har ställt oss de grundläggande frågor som har lett fram till att utredningen nu arbetar. Det är fullständigt självklart att utredningen kommer att ta upp frågan om huruvida det förhållandet att vi har en egen vapenindustri nödvändigtvis måste leda till att vi också har en vapenexport. Det är precis det som utredningen kommer att se över. Därför tycker inte heller jag att det finns någon anledning för folkpartiet att föra någon större debatt just nu om den frågan. Det är trots allt inte så väldigt lång tid kvar till dess att utredningen skall vara klar med sitt betänkande. Jag vet inte heller om det krav som miljöpartiet har på ett totalstopp av vapenexporten fram till dess att utredningen är klar är så realistiskt. Men det ligger väl i linje med miljöpartiets vanliga sätt att fria till diverse opinioner genom att kräva totalstopp och sedan inte fundera särskilt mycket över hur pass genomförbart det är. Beträffande miljöpartiets representation i krigsmaterielutredningen kan jag inte påminna mig att jag i den här debatten eller i utskottet har fört fram några synpunkter eller har ombetts uttrycka någon synpunkt på detta.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten i grundfrågorna, men vill ändå säga att de inte är nya. Mängder av utredningar har penetrerat dessa grundfrågor. Så sent som för ett halvår sedan kom det nya bestämmelser. Skandalerna fortsätter att dugga. Grundproblematiken är egentligen inte så besvärlig. Den handlar helt enkelt om vad man är mest angelägen om, nämligen att föra en trovärdig fredspolitik eller att tjäna pengar på vapen. Men man kan oftast inte få allt vad man vill här i livet. Det finns motstridigheter i intressena. Grundvalen för s.k. realistisk politik brukar vara att man inser det. Det går inte att på en och samma gång genomföra en mängd olika saker. Det har vi insett och dragit slutsatser av i fråga om vapenexportpolitiken. Vi skattar fredsryktet och trovärdigheten för den svenska neutralitetsoch säkerhetspolitiken så högt att vi t.o.m. är beredda att betala de eventuella kostnader som det kan medföra att avveckla vapenexporten. Vi har framlagt ett utförligt avvecklingsprogram för vapenexporten med alla upptänkliga detaljer. Detta material skall vi givetvis tillställa den statliga utredningen. Delvis har vi tagit fram materialet med hjälp av den svenska fredsrörelsen. Vi har gått igenom industrigren för industrigren samt tillverkare för tillverkare och verkligen tagit del av konsekvenserna av en avveckling. Vi har alltså inte höftat till några siffror, utan vi har grundligt studerat effekterna. Det är glädjande att centerpartiet tydligen har ett internt utredningsarbete på gång. Jag hoppas att det inte har samma funktion som alltför många statliga utredningar, nämligen att lägga locket på debatten under en tid. Min förhoppning är att det verkligen kommer ut något av denna utredning inom centern. Jag känner väl till att det finns grupper inom centern som har en med oss näraliggande uppfattning vad gäller synen på svensk vapenexport. Jag önskar centern all framgång i det interna utredningsarbetet. Även inom folkpartiet kan det tänkas finnas grupper som ansluter sig till vår uppfattning. Jag hoppas att också de får möjlighet att hävda sin uppfattning. Vad gäller frågan om vår plats i utredningen tycker jag faktiskt att ni bidrar till en egenskap hos riksdagspolitik som verkligen gör att en hel del människor tycker att det är strunt det vi sysslar med här i huset, något slags positionskäbbel. Mest bidrog Pär Granstedt till detta. Maria Leissner smet undan genom att inte besvara min fråga om hon ansåg att miljöpartiet borde finnas med i utredningen. Pär Granstedt svarade visserligen, och det var trevligt, men han låste samtidigt in sig i ett hörn, vilket var mindre trevligt både för honom själv och för politikens rykte. Riksdagen har faktiskt rätt att uttala en uppfattning i denna fråga. Det finns inget grundlagshinder för detta. Hade något sådant funnits hade vi säkert fått påpekat för oss redan vid inlämnandet av den ursprungliga motionen att det inte gick för sig. Någon av er skulle säkert för länge sedan ha hänvisat till grundlagsparagrafen i fråga. Men det finns således inget hinder för riksdagen att uttala en uppfattning i frågan. Ett sådant förfarande har inget att göra med att det är regeringen som utser och ger direktiv till Prot. 1988/89:35 utredningen i frågan. 30 november 1988 Nu har en av er sagt A, dvs. att vi bör vara medi utredningen, varför då inte = 7. =. 4, stärka förtroendet för både er själva och det politiska systemet i huset genom att också säga B. Det betyder alltså att ni stöder vårt enkla krav på att vi skall få medverka i utredningsarbetet om en framtida vapenexportpolitik.
Herr talman! Självfallet är även miljöpartiets åsikter och synpunkter av intresse när det gäller att göra en politisk totalvärdering av den här frågan. Regeringen har tillsatt utredningen i fråga, och den arbetar sedan några månader tillbaka. Det är meningen att den skall vara klar inom kortare tid än ett år. Utredningen har redan haft en sittning med representanter för Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, som har överlämnat material och diskuterat med utredningen. Jag kan på stående fot lova Per Gahrton att jag personligen i utredningen skall ta upp frågan om inte Per Gahrton och miljöpartiet skall få lämna skriftlig information och även i en sittning muntligen få framföra era synpunkter. Vi är verkligen inte ointresserade av synpunkter. Utredningen är ganska förutsättningslös. Därför tror jag att det kan vara av stort intresse att lyssna på er och ta del av ert material.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. De besked man får här i riksdagen är inte många och inte stora, men de som ges skall noteras. Det är intressant med en riksdagsdebatt som i varje fall leder till ett konkret besked.

Herr talman! De nordiska länderna har sedan början av 1960-talet haft ett nära samarbete inom biståndsområdet. Redan 1961 antog Nordiska rådet en allmän rekommendation om ett gemensamt nordiskt biståndsarbete, och samma år inleddes också ett mera formellt samarbete genom att en nordisk ministerkommitté för biståndsfrågor bildades. År 1976 avlöstes ministerkommittén av en nordisk ämbetsmannakommitté för biståndsfrågor, och behandlingen av multilaterala och bilaterala biståndsärenden sammanfördes till ett forum. År 1981 undertecknades Köpenhamnsavtalet, som fortfarande utgör grunden för det formella samarbetet inom biståndsområdet. I detta avtal regleras hur ett utvidgat samarbete skall ske vid t.ex. rekrytering av biståndspersonal och vid samordning av landsprogrammering till gemensam 49 ma mottagarländer. I avtalet regleras vidare den Nordiska investeringsbankens roll. Ett förslag till förvaltningsmodell för ett samnordiskt landprogram i Namibia godkändes också 1981 och var avsett att användas i samarbete även med andra utvecklingsländer. Köpenhamnsavtalet omfattade även en ny arbetsordning för ämbetsmannakommittén för biståndsfrågor, där den löpande granskningen av de olika biståndsprojekten sker. Kommittén består av de ansvariga ämbetsmännen i de nordiska biståndsadministrationerna. Genom Köpenhamnsavtalet upprättades också en rådgivande kommitté för lekmannarepresentation. Nordiska ministerrådet fastställer alla ekonomiska ramar och beslutar i ärenden av principiell karaktär som t.ex. utvidgning, förlängning och revision av de olika insatserna. Det nordiska biståndsarbetet har efter hand utvecklats till ett nätverk av varierande former för biståndspolitik, landoch sektorprogram och för administration. Själva biståndet har också omformats från en humanitär nödhjälp till ett utvecklingsinriktat samarbete med hänsyn tagen till ömsesidiga intressen. Biståndsarbetet har omfattat både konkreta insatser i u-länder som Kenya, Mogambique och Tanzania, och främjande av utveckling genom olika multilaterala organisationer. De nordiska länderna har t.ex. en gemensam representation i Världsbanken, i de regionala utvecklingsbankerna och i den internationella jordbruksutvecklingsfonden. De gemensamma biståndsprojekten administreras av något av de nationella biståndsorganen. Danmark administrerar sålunda kooperativa projekt i Tanzania och Kenya, medan Sverige administrerar den nordiska insatsen för stöd till jordbruket och den tekniska enheten vid SADEC:s transportkommission i Mogambique. Erfarenheterna från det hittillsvarande nordiska samarbetet i biståndsfrågorna är blandade, både goda och mindre bra. Ett intressant nytt inslag i det nordiska biståndssamarbetet är den utvärdering av personalbiståndet som skett på gemensam nordisk basis. Gemensamma nordiska insatser kan också bli aktuella i Namibia. Fru talman! Regeringen har nu föreslagit att en nordisk utvecklingsfond för förmånlig kreditgivning till utvecklingsländerna skall inrättas utöver de befintliga samarbetsorganen. Utskottet har i sitt betänkande nr 12 behandlat förslaget. Den nya utvecklingsfonden skall stödja projekt av nordiskt intresse och främst användas för samfinansiering av projekt med multilaterala institutioner som t.ex. Världsbanken. En styrelse och en administration skall byggas upp för verksamhetens ledning. Regeringen ser fonden som ett värdefullt komplement till det samarbete som de nordiska länderna hittills bedrivit i biståndsfrågor. Mot bakgrund av att det redan finns ett omfattande och väl fungerande nordiskt samarbete på biståndsområdet, kan moderata samlingspartiet inte ställa sig bakom godkännandet av en överenskommelse om inrättande av en ny, särskild nordisk utvecklingsfond för förmånlig kreditgivning till utvecklingsländerna, som regeringen föreslår och utskottets majoritet stödjer. | Skuldkrisen är ett överskuggande problem för utvecklingsländerna. För Prot. 1988/89:35 att komma till rätta med problemen, upprättas nu särskilda program för 30 november 1988 anpassning, där man på bred bas försöker påverka landets förutsättningar för RE Ke Upprättande av en noregen försörjning samtidigt som man gör upp planer för hur landets skulder disk utvecklingsfond skall kunna hanteras. Detta arbete ingår i de multilaterala biståndsprogram för kreditgivning till som bedrivs i t.ex. FN:s regi. sslönder Vår uppfattning i moderata samlingspartiet är, att de behov därutöver som den av regeringen nu föreslagna nordiska fonden avser att tillgodose mycket väl kan fyllas inom ramarna för den kreditgivning som de nordiska länderna redan nu själva svarar för. Enligt vår mening bör man inte i onödan bygga upp nya organisationer och nya administrationer för att hantera kreditgivningen till utvecklingsländerna. Den föreslagna organisationen kräver nya pengar och sysselsätter nya tjänstemän. Pengarna för detta skulle vara till bättre nytta om de i stället användes till biståndsinsatser via de ordinarie kanalerna för resp. land. Moderata samlingspartiet anser att de medel som ställs till förfogande av riksdagen för det viktiga internationella biståndet i så stor utsträckning som möjligt också bör komma de behövande till godo. Man bör vara särskilt vaksam när det föreslås att nya administrativa organ skall byggas upp — organ som dels kostar pengar direkt, dels kräver resurser inom andra organ, därför att behovet av samordning ökar. Ett gemensamt nordiskt agerande i frågor som rör kreditgivningen till u-länder behöver för den skull inte uteslutas. Ett sådant kan ske genom beslut inom ramen för det ordinarie samarbetet i Nordiska rådet, om stöd till gemensamma projekt eller om gemensam inriktning av kreditgivning till u-länder. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på hemställan i utrikesutskottets betänkande om godkännande av en nordisk utvecklingsfond för förmånlig kreditgivning i u-länder och bifall till den moderata reservationen nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 vid detta betänkande. Vad detta betänkande egentligen handlar om är att ytterligare använda de fattiga ländernas biståndsmedel för att öka på vissa svenska exportföretags miljardvinster. Det är detta som principerna för svensk biståndspolitik alltid har sagt nej till. Bistånd skall vara bistånd till de fattiga ländernas folk, inte till de rika i de fattiga länderna och inte till de rika i de rika länderna. Det är inte första gången som svenska biståndspengar används på det här sättet. U-krediterna, som skulle vara så bra för de fattigaste människorna och de fattigaste länderna, har inte alls använts så att de gynnat dessa befolkningsgrupper och länder. U-krediterna har stoppats ini s.k. kreditvärdiga länder. Det är inte länder i Afrika söder om Sahara. De är redan så 51 skuldtyngda att de inte är kreditvärdiga. Däremot har ASEA och Ericsson kapat åt sig stora bitar av dessa u-krediter. Indonesien, denna brutala diktatur, har exempelvis beviljats 60 milj.kr., varav 20 milj.kr. i ren gåva och resterande på s.k. mjuka villkor — av svenska biståndspengar. Och varför? Jo, Japan skall bygga ett aluminiumsmältverk och ASEA svarar för energitillförseln. Är det någon som tror att några miljöhänsyn tas av diktaturregimen i Indonesien? Jag kan ställa frågan till Pär Granstedt, som ju skall vara utskottets talesman för detta betänkande. Var det inte centern som aktivt drev fram att Sverige skulle införa ett femte biståndsmål, nämligen ett miljömål? Vad är det som säger att den nu aktuella nordiska fonden för kreditgivning till u-länderna skall fungera annorlunda än u-krediterna? Ingenting. Snarare är det så att denna fond, där Sveriges andel är 310 milj.kr. av biståndsmedel, är en ren subvention för svenska företags expansion i vissa u-länder. Denna fond och dess finansiering är helt oförenlig med de fem biståndspolitiska målen. Departementsrådet vid UD Tom Scherning säger att det inte går att använda pengar ur biståndsbudgeten till denna fond, om de biståndspolitiska målen skall följas. I vår motion yrkar vi avslag på förslaget om att inrätta denna nordiska fond. Om inte detta vinner riksdagens gehör, föreslår vi att de fem biståndspolitiska målen skall vara införda i fondens stadgar.

Varför? Om biståndsmålen är likartade i de nordiska länderna så förstår jag inte varför inte biståndsmålen kunnat skrivas in i fondens stadgar. Det är naturligtvis så att utskottsmajoriteten inte kan eller vill tala om det verkliga problemet, som är att den nordiska fonden inte skall bedriva någon biståndspolitik. Om detta varit avsikten hade heller inga problem uppstått om att föra in de fem biståndsmålen i stadgarna.

Fondens krediter beviljas uttryckligen projekt av nordiskt intresse.” Han fortsätter: ”Fonden kan jobba i en bredare länderkrets — med en färgrikare palett — än det nationella nordiska biståndsarbetet ger möjligheter till.” Klarare kan det inte sägas. Den nordiska utvecklingsfonden skall samarbeta med Världsbanken, regionala utvecklingsbanker och NIB, alltså Nordiska investeringsbanken. Men vilka länder är då mottagare av NIB:s krediter? Återigen hänvisar jag till NIB:s egen tidning, NIB-Information från oktober 1988. NIB:s kreditvärdiga länder är Indonesien, Pakistan, Turkiet, Sydkorea, Thailand, Malaysia, Colombia, Brasilien och Indien. De här länderna är också Världsbankens kreditvärdiga u-länder. Här kommer alltså svenska biståndspengar att Prot. 1988/89:35 hamna, via den nordiska utvecklingsfonden. Bakvägen kommer dessa länder 30 november 1988 att göras till mottagare av svenskt bistånd. FN SA EE SN SÖTARE Det är inte särskilt förvånande att både ASEA och Ericsson har uttalat sin Upprötagde aven nor. förtjusning över fondens tillkomst. Vad handlar det om för ASEA:s del? Ja, dn vi skall ju avveckla — hoppas jag — kärnkraften i vårt land. Det gäller då att se z fär SEK fn till att kärnkraftverken kan inplanteras någon annanstans, men var? Jo, i de länder som jag har räknat upp. För det här ändamålet skall alltså ASEA få svenska biståndspengar! Man kan ställa frågan: Var kommer man att placera det kolkraftverk som skulle ha byggts i Värtan men som nu kommer att byggas någon annanstans, med hjälp av svenska biståndspengar? Var och en vet att t.ex. Indonesien, Pakistan och Turkiet är länder som inte bedriver någon som helst ekonomisk eller social politik som står i överensstämmelse med de principer som Sverige har lagt fast när det gäller att ge bistånd. I många fall är det fråga om mycket brutala diktaturer. I här nämnda länder förekommer dessutom ett mycket utbrett barnarbete. Det handlar om miljontals barn som får slita tio tolv timmar om dagen. Det är inte så, fru talman, att våra programländers behov är tillfredsställda när det gäller biståndet från Sverige. Det finns nämligen enorma behov att täcka. Länderna söder om Sahara i Afrika tyngs som bekant av svåra ekonomiska problem. De är enormt skuldtyngda. Vi skulle kunna använda våra biståndspengar till ytterligare insatser i de här länderna — det rör sig om ungefär 20 programländer — och på det sättet skulle vi bidra till en betydligt förbättrad situation i de aktuella länderna. Det är ju det som är meningen med svensk biståndspolitik. Svensk exportindustri skall inte få subventioner via biståndsbudgeten. Om svensk exportindustri behöver subventioneras, må det ske via andra huvudtitlar i statsbudgeten, inte via biståndsbudgeten.

Fru talman! Vi i den gröna rörelsen är mycket positiva till internationellt samarbete, och då särskilt till regionalt samarbete, givetvis inkl. nordiskt samarbete. Naturligtvis har därför vår inställning till en nordisk utvecklingsfond redan från första början i princip varit positiv. Men efter att ha granskat vad det hela egentligen handlar om kan jag i stora delar instämma i Bertil Måbrinks beskrivning av riskerna med den typ av fond som det här visar sig vara fråga om. Av den anledningen har vi i en partimotion villkorat vårt stöd. Vi hade gärna sett en fond som med säkerhet skulle gynna de fattiga. Dessutom skulle det vara fråga om amorteringsfria krediter under bortemot 25-30 år — detta för att inte ytterligare belasta redan skuldtyngda länder. Det behövs en ordentlig bedömning av verkningarna på mottagarlandet för att förhindra att redan rika i de fattiga länderna blir ännu rikare. Så har det, dess värre, ofta blivit. Om den sortens klara kriterier för formerna för fondens arbete hade mött bifall, skulle det inte ha varit svårt för oss att stödja en nordisk utvecklingsfond. Men nu är det inte så. Här har vi återigen ett exempel på, som vi tycker, en viss överdriven underdånighet från riksdagens sida i förhållande till regeringen. Utskottsmajoriteten utgår från att regeringen vid prövningen av frågan om utformningen av det nya biståndsinstrument som den nordiska 53 Prot. 1988/89:35 = fonden utgör har förvissat sig om att fondens verksamhet har förutsättningar 30 november 1988 att motsvara de svenska biståndspolitiska målen. Man utgår från att regeringen, utan att det framgår av det material som Upi p rättande aven ner lagts fram för riksdagen, har handlat i överensstämmelse med vad utskottsdisk utvecklingsfond SR 3 LL & å I z na majoriteten säger sig vilja. Det är alltså de svenska biståndspolitiska målen för kreditgivning till Z R som gäller. u-länder Vi är dock inte lika respektfulla. Vi utgår inte från det ena eller det andra i sådana här sammanhang, utan vi räknar med risken att fonden utvecklas på det sätt som Bertil Måbrink har beskrivit. Jag behöver därför inte närmare redogöra för den saken. IT avsaknad av nämnda kriterier kan vi alltså inte stödja upprättandet av en sådan här fond. Jag vill gärna understryka att det absolut inte får tolkas som en brist på engagemang från vår sida för hjälp till fattiga folk. Det är ju inte första gången som det finns anledning att ifrågasätta ett instrument som sägs vara till förmån för de fattiga. För ca tio år sedan — alltså i ett tidigare skede i mitt politiska liv — hade vi hårda duster i denna kammare om IDB, Interamerikanska utvecklingsbanken. IDB skulle också, som det hette, hjälpa fattiga. Men vi var ganska många som både ansåg och insåg att så inte var fallet. Vi kämpade därför mot i det avseendet. Vi som kämpade emot var människor som var starkt engagerade i u-landsfrågor. Nyligen hade vi en hård fight i Berlin om Världsbanken. Den ulandsvänliga opinionen kritiserade Världsbankens politik gentemot de fattiga länderna. Naturligtvis är det på samma sätt här, dvs. att, i varje fall delvis, den u-landsvänliga opinionen — jag vet dock inte riktigt hur de moderata reservationerna skall tolkas — ser med skepsis på den här sortens fond, för vilken det saknas tillräckligt strikta kriterier. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! I detta fall har det yrkats avslag på regeringsförslaget om en nordisk fond både från höger och från vänster — om jag för tillfället får inrangera miljöpartiet där. Motiven är litet olika, och jag skall kommentera dem något. Moderaterna motsätter sig en sådan här nordisk fond framför allt därför att det skulle skapas onödig byråkrati. Om man är ense om att det ligger ett värde i en gemensam nordisk kreditgivning på förmånliga villkor till u-länderna, tror jag att det finns starka skäl att se till att det finns en gemensam administration för detta. Det rör sig om ganska betydande belopp som skall hanteras, och om detta skall läggas på befintliga organ kommer det att krävas ytterligare resurser där. Om det dessutom skall ske en omfattande samordning mellan de fem nordiska länderna ställer det också krav på betydande administrativa insatser. Utskottsmajoritetens bedömning är alltså att det knappast är administrativt enklare att splittra upp en gemensam nordisk kreditgivning på fem olika instanser och sedan försöka samordna det. Därför har vi fastnat för att det är lämpligt att göra detta i form av en gemensam nordisk fond. En djupare kritik kommer från vpk och miljöpartiet, som ifrågasätter om det över huvud taget är en lämplig åtgärd att upprätta en gemensam nordisk — Prot. 1988/89:35 kreditgivning till u-länder på mjuka villkor. 30 november 1988 Låt mig då först konstatera att det finns ett mycket starkt önskemål från Upprättande - u-ländernas sida att Sverige skall ställa upp med mjuka krediter. I allmänhet ak unpeklne one är de i den situationen att det kan vara en förutsättning för dem att kunna förkredit NR till göra affärer med Sverige. Det finns ett önskemål från många u-länder att just länder : 5 ha Sverige eller andra nordiska länder som part i sina affärer. Men eftersom deras ekonomiska situation är som den är styrs de mycket i sitt faktiska val av den typ av krediter som kan erbjudas. Kan vi från nordiskt håll då inte ställa upp med goda villkor på detta område tvingas de välja bort oss och kanske vända sig till stormakter eller andra för att få de leveranser som de behöver. Det är alltså i högsta grad på grund av u-ländernas önskemål som Sverige tidigare har infört mjuka krediter, och det är helt klart att det är ett u-landsönskemål att det skall kunna göras på nordiskt plan. Fördelen med den gemensamma nordiska kreditgivningen är att det skapas en större valfrihet för kreditmottagaren, eftersom denne kan vända sig till det samfällda nordiska näringslivet för sin upphandling. Därför måste det anses vara ett steg i rätt riktning att få till stånd denna gemensamma nordiska kreditgivning. Vilken inriktning skall denna verksamhet då ha? Jo, det framgår ganska tydligt av majoritetens skrivningar i utskottsbetänkandet att det är viktigt att de biståndspolitiska målen uppfylls i detta arbete, precis som i alla andra former av bistånd. Det står också i fondens stadgar att det skall avse projekt som främjar ekonomisk och social utveckling i de kreditmottagande länderna. Från centerpartiets sida skulle vi ha önskat en mera utförlig ändamålsparagraf, som på ett tydligare sätt markerar den ekologiska aspekten, dvs. vikten av att det är fråga om projekt som är positiva ur miljösynpunkt. Därför motionerade vi om just miljöaspekten. Vi gjorde det i medvetande om att det är svårt för Sveriges riksdag att ensidigt gå in och ändra i fondens stadgar. Om riksdagen inte är nöjd med stadgarna är alternativet naturligtvis att avslå förslaget och begära en omförhandling, och därmed skulle hela projektet skjutas upp på en oviss framtid. Vår utgångspunkt när vi motionerade var att det skulle göras klara markeringar i utskottets skrivningar av vikten av att miljöfrågorna får en framträdande roll i fondens kreditgivning. Vi tycker att detta har tillgodosetts. Utskottsmajoriteten hänvisar till de biståndspolitiska målen och till det nordiska biståndspolitiska programmet, där de miljömässiga prioriteringarna markeras. Utskottsmajoriteten har alltså klart och tydligt markerat att denna fond, precis som andra biståndspolitiska instrument, i sitt arbete bör följa de biståndspolitiska målen inkl. det miljömässiga målet. Det bör naturligtvis alltid ske en aktiv granskning och föras en debatt om huruvida de olika biståndspolitiska organen uppfyller de av riksdagen uppställda målen. Det finns säkert grunder för att kritisera en del av de insatser som redan har gjorts. Arbetet måste också i framtiden anpassas till det som anses vara riktigt. Vi återkommer från centerpartiets sida till dessa frågor under den allmänna motionstiden. Nu är det värdefullt att denna fond blir verklighet. 55 Därför vill jag, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag är litet förvånad över Pär Granstedts sätt att argumentera. Han tycker att ökad administration och ökad byråkrati absolut måste leda till ett bättre resultat. I andra sammanhang har alla partier kritiserat en del av FN:s organ just därför att de har byggt upp en tung byråkrati och en stor administration som kräver väldigt mycket pengar och resurser. Dessa resurser kan komma till nytta på annat sätt. Vi har redogjort för att det enligt vår mening redan sker en mycket omfattande samordning av det slag som enligt propositionen skall komma till stånd. Det finns alltså inte något ytterligare behov av samordning. Det är bättre att pengarna kommer till nytta direkt i de länder som verkligen behöver dem, utan att de går omvägen via en stor organisation.
Fru talman! Pär Granstedt säger att u-länderna vill ha denna kreditform, att de har begärt det av de nordiska länderna. Vilka u-länder är det, Pär Granstedt? Är det våra ungefär 20 programländer? Det är möjligt att de vill ha det, men de är inte kreditvärdiga enligt den nordiska fondens stadgar och kan alltså inte få några större krediter på mjuka villkor från denna fond. Jag räknade upp de länder som det handlar om, men Pär Granstedt vill över huvud taget inte diskutera eller nämna dem. Anser Pär Granstedt att något av dessa länder — med undantag av Indien, som är ett programland — är sådant att det kan få svenskt bistånd? Det gäller alltså Indonesien, Pakistan, Thailand och Malaysia. Anser Pär Granstedt verkligen att de länderna uppfyller något som helst av de fem biståndspolitiska målen i svensk biståndspolitik? Det är ju de här länderna som kommer att få dessa krediter, för att ASEA och Ericsson skall kunna öka sin export dit. Det är de som är de intressanta exportländerna i dag för flera av de stora svenska multinationella företagen. Pär Granstedt tycker alltså att det är riktigt att använda 310 milj.kr. av de begränsade biståndspengarna till en sådan verksamhet. Det är det som är kärnfrågan, Pär Granstedt. På vilket sätt garanterar fonden några som helst miljöhänsyn? Det är utskottet som säger att den representant från Sverige som skall sitta i fondens styrelse måste försöka bevaka detta. Men vad är det för garanti? Ni har sprungit ifrån detta också. I nästa andetag, när vi i februari-mars skall diskutera biståndsbudgeten, kommer Pär Granstedt och centerpartisterna att gå på för fullt om miljöhänsyn osv. Nu, när ni verkligen skulle ha kunnat göra något, springer ni ifrån möjligheten. Man kunde ha yrkat avslag, säger Pär Granstedt. Ja, hade inte det varit betydelsefullt, med tanke på hur viktiga miljöfrågorna är för u-länderna och det internationella samarbetet? Men det kommersiella är just nu intressantare än miljöfrågor för centern.
Fru talman! Om Inger Koch hörde mig säga att ökad byråkrati och mer administration alltid leder till ett bättre resultat, förstår jag att hon blev förvånad. Det måste i så fall ha varit en liten hörselhallucination. Jag sade nämligen inte på det sättet. Däremot hävdade jag att en uppsplittring av en gemensam nordisk kreditgivning — förutsatt att man vill ha en sådan — på fem olika instanser, som man sedan skall försöka samordna, förmodligen leder till mer administration än ett gemensamt organ ger upphov till. Vår uppfattning är alltså att detta är det rationellaste och effektivaste sättet att hantera en gemensam nordisk kreditgivning. Det är där våra uppfattningar skiljer sig åt. Ambitionen att detta skall skötas på ett effektivt sätt har vi gemensam, men i bedömningen av vad som är effektivast — att ha kreditgivningen på fem olika händer eller på ett ställe — skiljer vi oss uppenbarligen åt. Det är klart, Bertil Måbrink, att vi har olika grundinställning till fonden. Ni vill inte ha den, och då ligger idén att yrka avslag nära till hands. Vi tycker att det är värdefullt att få till stånd en nordisk fond, och därför har inte vi velat skjuta detta på en oviss framtid, vilket en omförhandling av fondens stadga skulle ha lett till. Däremot tycker vi att de klara markeringar av den svenska inställningen som görs i utskottet är värdefulla. Sveriges inställning är naturligtvis inte betydelselös i fonden. Det är ett begränsat antal länder som deltar. Sverige är en viktig deltagare i fondens arbete, och givetvis kan vi påräkna stor hänsyn till de svenska synpunkterna. Det är naturligtvis inte heller synpunkter som är främmande för de andra nordiska länderna. Jag tycker också att Bertil Måbrink övertolkar stadgan, när han drar slutsatser om vilka länder som kan bli föremål för kreditgivning och vilka som inte kan det. Det framhålls att fattiga länder skall prioriteras. Det skall inte vara den mest välbeställda gruppen u-länder som skall komma i fråga för bistånd. Jag tror också att det är viktigt att vi är konsekventa. Jag föreställer mig att Bertil Måbrinks parti, precis som vårt, anser att det är angeläget att vi utvecklar våra ekonomiska förbindelser med fattiga länder, även på det kommersiella planet. Det är viktigt att vi bryter en del av vårt ensidiga beroende av Västeuropa och Nordamerika och utvecklar våra marknader i andra delar av världen. Då måste vi vara på det klara med att denna typ av instrument har ett värde också vid en sådan strävan.
Fru talman! Det är meningslöst att diskutera med Pär Granstedt. Jag förstår inte att han har åtagit sig att vara socialdemokraternas försvarstalesman för en sådan otydlig produkt som detta ändå är, vilket Per Gahrton också visade. Vi har inte heller någonting emot ett nordiskt samarbete för insatser i u-länder. Vi har aldrig varit emot det. Det har skett och sker ett utmärkt samarbete mellan de nordiska länderna vid utvecklandet av transportväsendet i Mogambique. Men det görs på biståndsbasis, på ett enligt vår uppfattning riktigt sätt. Vi har heller ingenting emot att handeln med u-länderna byggs ut. Men med vilka u-länder och på vilket sätt, det är vad frågan handlar om, Pär Granstedt. Vi är exempelvis motståndare till att vi med biståndsmedel stimulerar handeln med Indonesien. Vi kan inte acceptera det. Det strider mot alla solidaritetsprinciper. Vi kan inte heller ställa upp på att handeln med Indonesien skall bygga på exempelvis ASEA:s export av kärnkraftverk. Den typen av handel är vi motståndare till och kommer alltid att så förbli. Det är sådana saker som denna fond kommer att handla om och bidra med pengar till. Det är detta hela frågan handlar om. Fonden skall samfinansiera projekt med Världsbanken och IDB. Vad är Världsbanken, Pär Granstedt, inte minst ur miljösynpunkt i tredje världen? Det känner Pär Granstedt mycket väl till. Tror Pär Granstedt att Sverige med sin lilla insats kommer att kunna påverka Världsbankens eller IDB:s politik? Inte ett dugg. Trots den stora insats som Sverige i dag gör för Världsbanken, har vi inget som helst inflytande över Världsbankens policy. Det är dessa frågor kring fonden det handlar om.
Fru talman! Den dag som den nordiska investeringsfonden finansierar export av kärnkraftverk till Indonesien skall jag ställa mig bredvid Bertil Måbrink på barrikaderna. Jag tror nog att det är en orimlig tanke som Bertil Måbrink framför. Det är klart att inte fonden kommer att användas till den typen av projekt. Det faktum att samfinansiering mellan fonden och Världsbanken kommer att ske, innebär inte att fonden avhänder sig möjligheten att välja vilka projekt som skall samfinansieras. Det finns faktiskt en lång rad Världsbanksprojekt som har en mycket klar miljöpolitisk profil och som skulle kunna vara intressanta för oss att medverka i. Det finns många andra projekt, som vi inte vill medverka i, och dem skall vi inte heller medverka i.

Fru talman! Det har varit intressant att lyssna på denna diskussion. Men jag har en känsla av att debattörerna ser mer till svårigheterna än till möjligheterna för den nordiska fondens arbete. Beträffande målinriktningen för arbetet står det i stadgarna att fonden skall prioritera fattiga länder och endast undantagsvis lämna lån till andra än lågoch lägre mellaninkomstländer. Om man dessutom tittar på vad som skedde i Nordiska rådet — där såvitt jag förstår samtliga här närvarande partier var med och debatterade, utom miljöpartiet, som inte deltog i Nordiska rådet — stödde alla partier denna tanke. Jag tittade litet grand i Nordiska rådets protokoll för att se vad det ekonomiska utskottet framförde. Det berör en hel del av det som här diskuterats. Jag tar några citat ur protokollet: Fonden ”skall alltså bidra till en ökad ekonomisk tillväxt och social utjämning men också bidra till ekonomisk självständighet och demokratisk utveckling. Hänsyn skall tas till grundläggande mänskliga frioch rättigheter. Biståndet skall vara mottagarorienterat, dvs. de behov som finns i länderna, ländernas planer och prioriteringar skall väga tungt i vågskålen när man beslutar om biståndet”. Vidare säger man att ”erfarenheterna från Nordiska investeringsbankens projektlåneordning karakteriseras av att de flesta låneavtal träffas med andra länder än låginkomstländer. Det är därför viktigt att vi nu får en fond som riktar sig direkt till de länder som behöver bistånd. Utskottet menar att fonden bör kunna bli ett viktigt instrument i det nordiska biståndsarbetet, där insatserna i hög grad riktas mot de fattigaste länderna — —- =.” Detta är alltså en viljeyttring från Nordiska rådet som naturligtvis kommer att prägla arbetet och som alla partier har ställt sig bakom. När det gäller miljöfrågorna står det vidare i protokollet: ”Ekonomiska utskottet anser vidare att man skall ha miljömässiga aspekter med när man beviljar lån. Det bör vara ett led i den nordiska uppföljning av Brundtlandkommissionens rapport som ingår i fondens ordinarie verksamhet och även framgår av dess stadgar. Utskottet hemställer därför att stadgarna kompletteras i enlighet med detta.” Jag skulle kunna återge flera citat, som ger svar på en hel del av de frågor som har ställts här. Det har fattats en del beslut tidigare i kammaren om bidrag till den här fonden. Såvitt jag kan förstå av agerandet under tidigare år har även moderaterna varit med om att ge ekonomiskt stöd till fonden. Fru talman! Ibland hör man uttrycket att ensam är stark. Det är möjligt att man vid något enstaka tillfälle kan finna att det påståendet har en viss giltighet. Men jag menar att till övervägande del motsatsen gäller, nämligen att samarbete ger styrka. Samarbete ger totalt ett bättre resultat än enskilda insatser. Detta gäller inte minst inom det internationella arbetet, där samarbete ofta är en grundläggande förutsättning för att lyckas. I utrikesutskottets betänkande 12, som vi nu diskuterar, finner vi ett konkret förslag till just ett sådant samarbete mellan de nordiska länderna. Vi från folkpartiets sida välkomnar detta samarbete inom biståndsarbetet. Dessutom finns det möjlighet att återkomma till detta, om det visar sig att farhågorna om hur snett det skall gå slår in. I betänkandet finns det skrivet att en utvärdering skall ske senast 1991. Vi får väl då se vem som har fått rätt, vi som har trott på möjligheten att ha fonden eller ni som har trott att det kommer att bli ett felaktigt arbete. Jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande 12 och avslag på reservationerna.
Fru talman! Ja, det är alldeles riktigt att det i tidigare biståndsbetänkanden har avsatts pengar till nordisk kreditgivning till u-länderna. Men i de betänkanden som det tidigare har talats om, och också i budgetpropositionen, har det aldrig nämnts ett ord om inrättande av en särskild nordisk fond för denna kreditgivning. Man har säkert tagit för givet, åtminstone har vi moderater gjort det, att det redan finns en gemensam nordisk kreditgivning och att de behov som nu finns skall tillgodoses genom denna fond. Det finns ingenting som hindrar att man i fonden även utvecklar en annan inriktning än vad man har gjort tidigare.
Fru talman! Jag accepterar naturligtvis förklaringen från Inger Koch, men jag tycker ändå att det hade varit värdefullt om man hade kunnat se ytterligare en möjlighet att göra en bra insats. Det blir inte bättre bara för att det finns en enda fond. Det är mycket möjligt att det är tvärtom, att det är mångfalden som kan ge andra inriktningar, andra möjligheter och andra typer av insatser. Moderata samlingspartiet brukar väl i andra sammanhang vara ganska intresserat av mångfald och tycka att det inte skall vara någon koncentration. Därför tycker jag att moderata samlingspartiet i detta fall hade kunnat ställa upp på denna nordiska fond.
Fru talman! Det är helt riktigt att vi skall ha mångfald. Vi har det redan. I mitt inledningsanförande redogjorde jag för den mångfald och samordning vi hade inom många olika projekt — även inom det multilaterala biståndet via FN. Vi har alltså redan mångfald.
Fru talman! I Nordiska rådet diskuterar man just detta. Man har då funnit att de fattiga länderna inte tillräckligt har fått del av bidragen från NIB och andra organisationer. Därför skall man försöka ge just denna fond den inriktningen. Jag tycker att det hade varit välkommet om de moderata ledamöterna som var med i Nordiska rådet och skrev under detta hade påverkat partiet litet mera så att ni hade varit med och stött fonden. En del av ledamöterna sitter t.o.m. här i kammaren i dag.
Fru talman! Det är helt riktigt att vi måste hjälpa u-länderna i den svåra situation de befinner sig i. Där har vi säkert inte olika synsätt. Det är bara bedömningen av vad vi nu har och hur vi skall gå till väga vid genomförandet som skiljer oss åt. Om det har vi olika åsikter.
Fru talman! Jag vill bara påminna Inger Koch om att i betänkandet nämns den utvärdering som skall genomföras 1991. Vi får väl komma igen, om vi finns med i kammaren, och se hur utvecklingen blev med den nordiska fonden.

Fru talman! I denna utbildningsdebatt kommer vi att ha gemensam överläggning om flera betänkanden. Jag kommer att beröra utbildningsutskottets betänkanden 2 och 4. I betänkande UbU2 om vissa läroplansfrågor tar en rad motioner, bland dem många moderata, upp ämnet religionskunskap och det kristna inslaget i detta ämne. Motionärerna är oroade över att religionskunskapen och det kristna budskapet inte får det utrymme de skall ha. Ett enigt utskott hänvisar till den pågående granskningen av undervisningeniorienteringsämnena och säger att det är utskottets bestämda uppfattning att om kristendomen, det kristna budskapet och studiet av Bibeln inte får det utrymme och den vikt som anges i kursplanen för ämnet, bör skolmyndigheterna vidta erforderliga åtgärder. Från moderat sida kommer vi självfallet att följa granskningen och åtgärderna med största uppmärksamhet, eftersom det finns tecken som tyder på att religionskunskapen och det kristna inslaget ute på skolorna inte får den vikt och det utrymme som kursplanen anger. Om farhågorna besannas och problemen inte åtgärdas, kommer vi att återkomma. I betänkandet behandlas också ett yrkande i den moderata partimotionen Ub806 om riktlinjer för undervisningen i svenska. Bl.a. måste kraven på korrekt behandling av språket betonas och litteraturstudierna lyftas fram. Nu har en ny kursplan i svenska för grundskolan kommit, och man kan konstatera att denna i högre grad än den tidigare tycks fylla de krav som vi har ställt. Huruvida den helt kommer att göra det hör samman med vad vi i andra sammanhang tagit upp, nämligen att kvaliteten på undervisningen beror på vad man anger som skolans huvuduppgift. Lyfts kunskapsoch färdighetsmålet fram, höjs kvaliteten på undervisningen. Undervisningen måste koncentreras på det väsentliga. Att undervisningen får fortgå utan att olika aktiviteter bryter den är av största vikt för kvaliteten. Skolan måste förmedla attityden att undervisningen är viktig. Vi kommer självfallet även här att följa utvecklingen och återkomma om vi finner det nödvändigt. Svenskundervisningen är ju så avgörande för elevernas kunskaper och färdigheter även i andra ämnen. Så till frågan om hemuppgifter eller läxor. Innehållet i den gemensamma fpoch m-reservationen kommer, förmodar jag, att närmare utvecklas av Lars Leijonborg. Jag vill endast betona hur viktigt det är att skolan ger eleverna goda arbetsvanor och lär dem ett riktigt arbetssätt. Skolan måste förmedla till eleverna att inlärning kräver arbete och repetition. Annars lurar vi dem. Hemuppgifter, som givetvis skall vara väl avvägda och förberedda i skolan, är nödvändiga för att eleverna skall få goda arbetsvanor, kunskaper och färdigheter. Att hemma repetera vad man gått igenom i skolan torde vara det bästa sättet att få en god inlärning. Läxor är en självklar del av skolarbetet. I betänkande 4 behandlas arbetsmiljön i skolan och skolans brottsförebyggande roll. Helt klart har skolan en stor fostrande och brottsförebyggande roll. Det står också alldeles klart att det är nödvändigt att stärka lärarnas roll som undervisare och fostrare, så att de i samarbete med hemmen kan fullgöra sin uppgift. Att det inte är så lätt framgår med all tydlighet av den undersökning om hur lärarna ser på sin yrkesroll som SÖ har redovisat. Plusvärdena anser lärarna enligt undersökningen vara det pedagogiska arbetet bland barn och ungdom. Det negativa är arbetsmiljön, känslan av att inte räcka till för de många arbetsuppgifterna, förtroendeklyftan, bristen på uppskattning. Det är centralt att stärka lärarrollen och göra det möjligt för lärarna att klart se skolans uppgift och klara av den, att organisera skolan så att lärarna förmår nå ett bättre resultat än i dag. Därför är det så väsentligt att lyfta fram att skolans huvuduppgift är att ge kunskaper och färdigheter. Vi måste få en balans i olika åtaganden och ett urval. Skolan har ju under åren fått ta på sig alla möjliga uppgifter som tillsammans bidrar till att tiden för dess huvuduppgift har begränsats. Jag tror att vi är överens om att skolan skall fostra och att skolans brottsförebyggande roll är mycket stor. Vi är också överens om nödvändigheten av ett gott arbetsklimat och av att på alla sätt motverka mobbning och våld. Men vi måste säga tydligare att det skall finnas klara regler för ordning och reda i skolan. Lärarna måste få klara signaler om att dessa frågor är viktiga. De behöver riktlinjer för hur fostran i skolan skall bedrivas, inspirerande riktlinjer. Vad som framför allt är viktigt är insikten att skolans arbetsmiljö och dess fostran och förebyggande arbete präglas av hur personal, elever och även föräldrar uppfattar dess huvuduppgift. När vi moderater kräver en precisering av målet för skolan och en fokusering på goda kunskaper och färdigheter är det för att stärka lärarnas roll och möjligheter att nå bättre kvalitet i skolarbetet. Men det är också för att detta ställer krav på en arbetsdisciplin som i sig är fostrande och motverkar våldstendenser och mobbning. Det ställer krav på goda arbetsvanor och ordning. Att ge goda förebilder, att fostra till goda arbetsvanor, till att hålla tider och ha ordning på sina böcker och pennor och i klassrum och uppehållsrum — detta är fostran som följer av att kunskapsmålet har prioriterats. Inlärning och fostran går hand i hand och motverkar våldstendenser, brott och mobbning. Frågan om skolorganisation beslutas i dag av kommun och länsskolnämnd. Situationen i Drevdagen visar dock hur felaktigt nuvarande system är och hur omöjligt det är för föräldrar att få ett verkligt inflytande över sina barns skolgång. Föräldrar kan inte välja skola inom det allmänna skolsystemet och i praktiken inte heller en fristående skola. Om vi haft ett system med ett elevrelaterat statsbidrag, dvs. ett system där statens bidrag och ett bidrag motsvarande minst den rörliga kommunala kostnaden följt eleven, skulle problem liknande det i Drevdagen inte behöva uppstå. Det absurda är ju också att i Drevdagenfallet erhåller kommunen bidrag disponera dessa pengar, hade de t.ex. kunnat vända sig till en annan utbildningsanordnare. Fru talman! Vi moderater anser att skolan i mycket högre grad måste organiseras så, att man tar hänsyn till varje elevs egenart, förutsättningar och intresse. Varje elev måste kunna utvecklas maximalt med hänsyn till sin unika personlighet. Av detta följer att det behövs större valmöjligheter både inom skolan och mellan olika skolor. Av detta följer också att vi anser att möjligheterna bör öka att ordna anpassad studiegång — noga planerad, väl genomförd och bestämd i samråd med föräldrarna. För mycket skoltrötta elever kan det vara mycket lämpligt, ja, mycket positivt att få sysselsättning utanför skolan en tid, och det kan bli lättare att komma tillbaka längre fram. Skolan måste kunna anpassas till en enskild elevs behov. Till sist: Att konstskolan BASIS bör ställas under statlig tillsyn, så att eleverna kan få statligt studiestöd, har tillstyrkts av samtliga remissorgan. Det är naturligt att så sker och märkligt att utskottets majoritet går emot detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i betänkandena 1, 2,3 och 4 som bär moderata namn.

Fru talman! Varje år väcks i riksdagen ett antal motioner om nya ämnen i skolan och nya inslag i de ämnen som redan finns. Det är utomordentligt viktigt för kvaliteten i skolan att riksdagen avslår de allra flesta av de förslagen. Ett grundläggande problem i dagens skola är det vi brukar kalla ämnesträngseln och stoffträngseln. De här yrkandena är ofta mycket väl motiverade vart och ett för sig, men det är bara att konstatera att summan av dem blir orimlig. Skolsystemet skulle helt enkelt inte kunna hantera ett bifall till alla. Jag tycker därför att det är bra att utbildningsutskottet har avstyrkt de krav som också i år har framförts på nya ämnen och nya moment i existerande ämnen. Jag tänkte i fortsättningen i huvudsak beröra några av de reservationer som folkpartiet har fogat till dessa betänkanden. När det gäller undervisning av asylsökande avvisar utskottets majoritet det krav som vi från folkpartiet har fört fram. Utskottet bygger detta avvisande på en from förhoppning, nämligen att den reformering av invandrarverkets hantering av asylansökningar som nu pågår skall resultera i att väntetiderna kortas så att detta problem löses på det sättet. Jag hoppas naturligtvis, av många skäl, att det förändringsarbete som nu pågår inom invandrarverket skall ge detta resultat, men jag fruktar att det kommer att dröja. Jag fruktar också att man inte kommer att nå de höga mål som man ställer upp. Om jag har rätt i denna min farhåga, kvarstår detta problem. Det är orimligt att människor, av vilka de flesta kommer att få stanna i Sverige — det visar ju statistiken — inte kan utnyttja dessa viktiga första månader i Sverige till att skaffa sig grundläggande kunskaper i svenska. Det är slöseri med tiden. Därför beklagar jag att utbildningsutskottet inte har kunnat biträda vårt förslag om att svenskundervisning för invandrare skall Prot. 1988/89:35 kunna ges även under den tid som man väntar på beslut i ett asylärende. 30 november 1988 När det gäller frågan om religionskunskap, vilken berördes i det tidigare — tm. orten .

Man får många indikationer på att undervisningen inte håller den kvalitet som vi har rätt att kräva. Man hör rätt ofta exempel på att lärartjänsterna är besatta med obehöriga innehavare, att intresset för vidareutbildning och fortbildning på detta område är svagt, osv. Detta är inte bra. Religionskunskapen är ett viktigt ämne, där det är nödvändigt att hålla kvaliteten uppe. Utbildningsutskottets enhälliga betänkande måste tolkas så att konkreta åtgärder skall vidtas, om det visar sig att brister föreligger. Vi har också en synpunkt när det gäller statsbidraget till hemspråksundervisning. Det statsbidraget består för närvarande av två delar, av vilka en går till verksamhet i barnomsorgen och en annan till verksamhet i grundskolan. Vi tror med stöd av många som är verksamma på detta fält att mycket skulle stå att vinna på att man slog ihop dessa två delar. En sådan sammanslagning skulle främja att man också på fältet sökte samverkan. När en familj, t.ex. en flyktingfamilj, kommer till Sverige och skall få del av hemspråksundervisningen, kan det ofta vara bra att se till helheten. Även om något barn skall gå på dagis och ett annat på lågstadiet, kan det, när det handlar om att få fram resurser och hitta lämpliga tider i veckan för denna undervisning, vara en fördel, om man betraktar hemspråksundervisningens två delar såsom en enhet. Denna strävan skulle underlättas av ett gemensamt statsbidrag. I ett av dessa betänkanden behandlas ett par motioner om Drevdagen. Med de regler som gäller på detta område är det inte riksdagens sak att ta ställning till en sådan enskild skolfråga. Men såsom Ann-Cathrine Haglund sade är Drevdagen och det bedrövliga som nu pågår där — och som vi varje dag får höra mera om — ett exempel på en totalt misskött skolfråga. Drevdagen är ett exempel på att vårt nuvarande system inte är bra. Om man kunde stärka föräldrarnas och elevernas ställning med hjälp av ett statsbidrag, som bygger på ” elevpengsprincipen” , skulle denna typ av problem inte behöva uppstå. Vi har i dag inget yrkande på denna punkt. Om ett par månader kommer emellertid kammaren att få ta ställning till regeringens proposition om styrning på skolområdet. Då kommer vi självfallet att driva vårt krav på ett nytt statsbidragssystem, som bl.a. kommer att lösa problemet i Drevdagen och problemen för många andra föräldrar och elever runt om i Sverige. Min egen son, som nu går på högstadiet, skulle bli mycket förvånad om han fick höra mig tala för att det behövs mera läxor i den svenska skolan. Med detta exempel vill jag ange att situationen när det gäller läxor i den svenska skolan är mycket varierande. I många skolor ges en hel del läxor, medan man på andra håll har kommit fram till att man skall undvika hemuppgifter. Frågar man lärare i den senare gruppen varför de undviker hemuppgifter, hänvisar de ofta till att de har uppfattat signaler i den riktningen från 65 statsmakterna. Men såvitt jag förstår är detta i allt väsentligt en missuppfattning. Men just 30 november 1988 därför att denna missuppfattning är så vanlig, vore det av värde att riksdagen slog fast att det i föreliggande dokument, t.ex. läroplanen, inte finns någonting som säger att läxor är ett olämpligt pedagogiskt hjälpmedel i skolarbetet. Tvärtom bör statsmakterna framhålla att läxor har rätt stor betydelse, framför allt när det gäller att träna eleverna att arbeta självständigt och ta ett eget ansvar för sin inlärningssituation. Till allra sist vill jag säga några ord om en konstskola, som heter BASIS. Den bedriver en värdefull verksamhet. Skolöverstyrelsen anser att den är så värdefull att den bör ställas under statlig tillsyn. Men regeringen, som skall fatta beslut i denna typ av frågor, har inte gått med på detta. Det är ett exempel på den njugga attityd som den nuvarande regeringen alltför ofta intar till enskilda initiativ på skolområdet. Detta är en värdefull verksamhet. Det är omvittnat från många håll. Att denna skola kom att stå under statlig tillsyn skulle vara av stor betydelse bl.a. för elevernas möjligheter att få studiemedel. Det finns anledning för riksdagen att ställa sig bakom detta krav. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet har biträtt när det gäller dessa fyra betänkanden.